Herr talman! Som motionär i motionsparet I: 852 och II: 1112 med anledning av proposition 110 skulle jag vilja framföra några synpunkter på vad vi motionärer där syftar till.

Detta är naturligtvis en mycket liten detaljfråga i den stora och vittomfattande debatten angående avvägningen av de ekonomiska ramarna för vårt försvar under den närmaste fyraårsperioden. Jag tycker ändå att jag ville redovisa något av vad som ligger bakom motionen. I vårt avlånga land och med den sammansättning som vårt försvar har finns det ett behov för de rörliga operativa stridskrafterna att få möjlighet till snabba omgrupperingar från en landsdel till en annan, dvs. att kunna ha en god strategisk rörlighet. För vissa enheter, bl.a. ledningsoch rekognosceringsorgan samt delar av flygvapnets basförband, t.ex. sådana som är avsedda för betjäning av det kommande flygplanet Viggen, kan kraven på strategisk rörlighet inte uppfyllas i alla lägen genom transporter till lands. Där är man tvingad att även utnyttja flygtransporter. En utbyggd flygtransportorganisation innebär ökade möjligheter till snabba förflyttningar. Det gäller inte bara personal utan även tung och skrymmande materiel. Därigenom ökas också försvarsförmågan i olika lägen.

Den föreslagna utökningen av transportflyget kan också medföra bättre möjligheter att ställa beredskapsstyrkor till Förenta Nationernas förfogande. Vi kan då på ett snabbare och bättre sätt genom egen försorg vidtaga nödiga transporter av personal som tas i anspråk för detta ändamål.

Detta torde bli särskilt angeläget när försvaret får femdagarsvecka. Vi kunde i går konstatera, när vi behandlade allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 41, att frågan om femdagarsvecka för försvaret är hänskjuten till värnpliktsutredningen. Att femdagarsveckan kommer förr eller senare för de värnpliktiga torde väl stå klart.

Man får liksom på köpet en lösning av en angelägen personalvårdsfråga. Flygvapnets transportorganisation betjänar i fred även andra statliga organ och myndigheter men även vissa civila organisationer. Sålunda har den t.ex. tagits i anspråk för transporter för Röda Korset i samband med katastrofsituationer. Jag kan 'där, för att exemplifiera något, peka på att denna transportorganisation genomförde flygningar i samband med jordbävningskatastroferna i Agadir och Jugoslavien och nu senast vid Röda Korsets hjälpaktioner till flyktingarna i Jordanien efter junikriget förra året. Såsom jag har anfört i motionen har flygplanet Hercules använts i flygvapnet i två och ett halvt år och visat sig utomordentligt lämpligt för våra förhållanden. Det kan transportera 96 fullt utrustade soldater eller 20 ton materiel. Flygplanet är utrustat med en ramp som kan fällas ned som inkörsbrygga, så att man kan föra in t.ex. en långtradare med släp i flygplanet, om så skulle erfordras. De transportflygplan man för närvarande förfogar över är en Hercules, sex DC 3:or och sexton Pembroke. DC 3:orna togs i bruk för flygning redan år 1936. Man brukar populärt kalla dem trafikflygets T-fordar. De är som var och en förstår gamla och otidsenliga. De beräknas också tas ur bruk år 1970. Vi motionärer anser därför att man måste få en förnyelse till stånd. Statsutskottet har i sitt utlåtande över motionen erinrat om att Kungl. Maj:t för den närmaste fyraårsperioden upp tagit en post om 70 miljoner kronor för att bl.a. gradvis höja den strategiska rörligheten. Vi har pekat på att medel för inköpen skulle kunna tas ur denna summa. Enligt vad utskottet har inhämtat pågår emellertid för närvarande inom försvarsdepartementet en undersökning om möjligheten att utöka den strategiska transportkapaciteten, främst för personaltransporter.

I förhoppning om att den undersökning som pågår inom departementet leder till att förslagen i motionen blir tillgodosedda finner jag ingen anledning att i detta läge yrka bifall till motionen. Herr talman! Jag är även medmotionär i det motionspar som herr Nyman tidigare redogjorde för. Jag skall inte gå in på det. Jag vill bara anmäla att jag instämmer i vad han har anfört och att jag även yrkar bifall till motionen. Herr talman! Jag skall inte ta upp kammarens tid med att gå in på propositionen i övrigt. Jag vill bara säga att jag för min del kommer att biträda de reservationsförslag som är framförda med herr Ivar Johansson som första namn och den reservation som har avgivits med herr Virgin som första namn och som syftar till ett uppskov med nedläggning av F 18.
Herr talman! Jag vill något beröra statsutskottets utlåtande nr 125. Fru Olsson och jag i denna kammare och herrar Jonasson och Dockered i andra kammaren har väckt en motion som syf tar till att hos Kungl. Maj:t hemställa om en omprövning av planen för kasernrenoveringar för att åstadkomma en snabbare upprustning och en förbättrad förläggningsstandard för värnpliktiga. Utskottet har anfört att upprustningen av kaserner bedrivs i så snabb takt som det är möjligt med hänsyn bl.a. till de medel som finns för ändamålet, till möjligheterna att friställa kaserner för renovering och till projekteringskapaciteten hos fortifikationsförvaltningen. Jag är på det klara med att eftersom ingen av statsutskottets ledamöter har varit beredd att satsa på en reservation till utskottsförslaget, är det ingen mening att ställa något yrkande i detta sammanhang. Jag vill endast rent allmänt uttala en förhoppning om att den påbörjade kasernrenoveringen framskrider med utnyttjande även av medel som står till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande, så att kasernerna därigenom kan färdigställas snabbare än ursprungligen planterats, dvs. under en tioårsperiod. Herr talman! I anslutning till statsutskottets utlåtande nr 124 vill jag endast anföra några synpunkter på de värnpliktigas förhållanden. Herr Strandberg har i det fallet delvis förekommit mig. Jag är litet tveksam om vad högern egentligen vill.

Jag vet inte vem av herrarna som företräder den officiella linjen — det skulle vara trivsamt att veta det.

Jag tycker inte att rubriceringen »förmåner» är helt adekvat, men låt oss säga förmåner då. Enligt min uppfattning bör dessa förmåner så fort som möjligt förbättras. Men det gäller inte bara de ekonomiska förmånerna, utan det gäller många andra ting i samband med den värnpliktiges ingalunda frivilliga vistelse på kaserngårdar och annorstädes i det militära. Det är ganska märkligt att inte andan har förändrats alls under de senare åren. Jag roade mig med att hastigt skumma igenom gårdagens tidningar och fann några artiklar som har beröring med det ämne vi behandlar i dag. Jag hittade bl.a. en artikel om att makan till en av författarna till pjäsen Exercis hade blivit misshandlad och trakasserad och kallad för kommunistslyna och annat. En annan artikel beskrev en överste som roade sig med att låta blåsa revelj klockan fem på morgonen som straff för att de värnpliktiga inte hade tagit sig ur sängen vid den ordinarie väckningstiden dagen innan. Jag läste också om en kapten som lät en värnpliktig säga »Ja, kapten» upprepade gånger, varvid den värnpliktige — enligt min mening av ganska naturliga skäl — framsade dessa ord »Ja, kapten» på ett sätt som kaptenen uppfattade som uppstudsigt. Det blev naturligtvis »buren» för vederbörande. Det är tydligen bäst att inte läsa dagstidningar. Det är bättre att försöka att få en förändring till stånd. Jag vet inte hur det skall lyckas mig och andra som vill detsamma att genomföra något sådant. Överbefälhavaren har lagt fram ett förslag till förändring som han och andra kallar för demokratisering. Han vill att vi skall få säga du till varandra i sådana här sammanhang. Det är nog gott och väl. Han är litet kritisk i fråga om de värnpliktigas hårlängd. Det kan jag ha förståelse för. Det långa håret kan ju trassla in sig i mekanismen vid skjutövningar. Men nog skulle jag önska att man finge bort ytterligare mycket av klacksmällning, avlämning och annat larv. Jag tycker att det är på tiden att med det snaraste slopa arreststraffet och skapa någonting som motsvarar företagsnämnder vid övriga företag. Man kunde låta de värnpliktiga genom en organisation, motsvarande t.ex. en fackförening, få möjligheter att framföra sina synpunkter på sitt arbete i fosterlandets tjänst. Det är möjligt att vi också skulle behöva ha någon vidareutbildning av officerare och annat befäl i samband med en dylik förändring av de värnpliktigas behandling. Jag kan också tänka mig att vi på allvar börjar diskutera införandet av kvinnlig värnplikt, inte bara för att öka trivseln utan också för att ge en mera allmän känsla av ansvar i det viktiga värvet. Beträffande dagersättningen — för att återkomma till de materiella förmånerna — föreslog jag redan i fjol en höjning till 10 kronor. Det var naturligtvis alldeles för radikalt för att ens någon skulle lyfta ögonbrynen, och jag förstår att man omedelbart frågar vad detta kostar.

Jag ber alltså att få instämma i det yrkande om bifall till dessa reservationer som tidigare har ställts av andre vice talmannen. Kasernupprustningen har jag redan berört, och det må inte på mig falla något ansvar för att jag skulle tala för länge. Det förhållandet att jag kom sist på talarlistan tycker jag däremot inte är något motiv för att jag skulle fatta mig kort. Jag har en allmän vilja att medverka till att detta plenum kan avslutas i tid. Jag tror att det är av oerhörd betydelse för försvarsviljan i vårt land att vi har de värnpliktiga med oss, att de får känslan av meningsfylld sysselsättning. Detta gäller alldeles speciellt för repetitionsövningarna. I det sammanhanget skall jag inte återuppväcka den gris som dog i fjol, utan jag skall låta den vila i frid. Men jag vill säga att enligt ett modernt tänkande, inte minst bland ungdomen, är en rationellt använd arbetstid det allra säkraste sättet att få förståelse. Man kan inte med hugg och slag få dessa ungdomar att förstå nyttan av att använda sin tid till försvarsövningar, utan man måste använda helt andra och bättre metoder. Jag undrar vad som är orsaken till att vi ännu kan uppleva sådant som jag refererade från tidningarna i går. Det kan väl inte vara en överdriven miltaristisk fanatism? Jag vill fråga försvarsministern, ÖB och alla ansvariga befälspersoner, om de vill medverka till en lugn och saklig debatt om de värnpliktigas förhållanden, medverka till att göra kaserngårdarna till något av vanliga arbetsplatser, där den värnpliktiga personalen ej känner sitt människovärde förtrampat. Försvarsviljan hos vårt folk är enligt min mening beroende av svaret på dessa frågor. Med detta får jag hoppas att jag som mannen i ledet — även i denna kammare — skall ha sått några frön som ej hamnar på det kalla militaristiska hälleberget utan faller på den jord som så småningom skall bära goda skördar. Jag kommer, herr talman, att instämma i alla yrkanden om bifall till reservationer där centerpartinamn förefinnes.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 99 innehåller bl.a. ett förslag om avgift vid införsel av vissa bakverk. Jag kommer endast att beröra den delen av propositionen. Choklad är belagd med särskild varuskatt. Skatt utgår inte bara för choklad som tillverkas för försäljning utan också för choklad som skall bearbetas vidare, d.v.s. som utgör halvfabrikat för framställning av andra varor. Kexfabriker som tillverkar kex — s.k. wafers och biscuits — med chokladöverdrag är skyldiga att betala särskild varuskatt för den choklad som ingår i bakverken. Bakverken är i sig själva inte skattebelagda. Om likadana kex importeras, debiteras därför ingen skatt. Har kexen till verkats i ett EFTA land, utgår heller ingen tull. Detta gynnande av importvarorna jämfört med svenska produkter har lett till att de svenska kexfabrikerna kommit i underläge i konkurrensen. För att upphäva konkurrenssnedvridningen föreslås i propositionen, att man skall ta ut en särskild avgift vid import av wafers och biscuits som innehåller choklad. Avgiften föreslås utgå med två kronor per kilogram av den choklad som ingår i bakverken. Det finns två myndigheter som är sakkunniga på det skatteområde det här gäller. Den ena är kontrollstyrelsen, den andra generaltullstyrelsen. De har redovisat olika uppfattningar i frågan. Finansministern har följt kontrollstyrelsen, och propositionen bygger på dess förslag. Tullstyrelsen har däremot bestämt motsatt sig en importavgift och i stället föreslagit, att de svenska fabrikanterna skall få restitution av skatten på den choklad, som används för tillverkning av wafers och biscuits. Ett restitutionsförfarande bör kunna hanteras på ett tämligen enkelt sätt genom att kopplas samman med det deklarationsoch kontrollsystem, som redan existerar för fabrikation av detta slag genom att den är underkastad utjämningsskatt. Vid utskottsbehandlingen har folkpartiledamöterna i anledning av de likalydande motionerna I: 881 och II: 1136 reserverat sig för avslag på finansministerns förslag om en särskild importavgift, och föreslagit att man i stället inför rätt till restitution enligt den linje som jag nyss redogjort för. Vi är inom alla de stora partierna, såvitt jag förstår, tämligen ense om att punktskatter av den typ som den särskilda varuskatten representerar bör försvinna så snart det är möjligt. Att då införa en ny punktskatt, låt vara med mycket begränsat tillämpningsområde, förefaller inte tilltalande. Inom folkpartiet är vi också principiellt emot nya importavgifter och nya handelshinder. Därtill kommer att den särskilda importskatt som föreslås är behäftad med åtskilliga svagheter. För det första utgår den efter vikt, medan den särskilda varuskatten utgår efter värde. Om inte importavgiften sätts extremt lågt, i vilket fall den till en del förfelar sitt syfte, kan den för vissa kvaliteter av importvaror bli högre än den skatt som belastar motsvarande svensktillverkade varor. Importen blir då diskriminerad, vilket står i strid med våra internationella åtaganden. För det andra är möjligheterna till kontroll av att importavgiften beräknas riktigt starkt begränsade, vilket påvisats av tullstyrelsen. Slutligen innebär importavgiften inte någon lösning på det problem som består i att den särskilda varuskatten på choklad belastar också exporten av wafers och biscuits och i praktiken gör det omöjligt för de svenska fabri kanterna att konkurrera på de utländska marknaderna. Utskottet betecknar det som en brist att förordningen om särskild varuskatt inte innehåller bestämmelser som möjliggör restitution i sådana fall. Då det hittills inte förekommit någon nämnvärd export, är det emellertid, säger utskottet, inte fråga om någon allvarlig brist. Jag skall inte diskutera när en brist är att anse som allvarlig eller inte, men jag tycker att det ligger något stötande i utskottets resonemang. Först pålägger man svenska produkter en skatt som omöjliggör all export.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

Herr talman! Som herr Tistad angav behandlar detta betänkande vissa ändringar i tulltaxan, föranledda av förhandlingarna i Kennedyronden. Det är ett tillägg till vad vi beslutade i höstas. Mot de föreslagna ändringarnas huvudsakliga innehåll finns ingenting att erinra. Det är endast ett par punkter där det varit meningsskiljaktigheter. Departementschefen har exempelvis föreslagit att en tullsats för syntetullgarn på 7 procent och tullfrihet för syntetull skall införas i tulltaxan. Reservanterna yrkar i denna del, att tullen för syntetullgarn bestäms till 9 procent i stället för 7 procent. I fråga om bilar föreslås också av departementschefen tullnedsättningar, som går längre än vad de svenska åtagandena i Kennedyronden motiverar. Medan för specialbilar, underreden och karosserier de svenska förhandlingsåtagandena innebär en sänkning från 15 till 11 procent, föreslås i propositionen att tullen sänks icke till 11, utan till 10 procent. Vidare föreslås att den s.k. reparationstullen sänks från 10 till 5 pro cent utan svenska åtaganden, alltså utan motprestation från andra länder. Reservanterna intar den principiella ståndpunkten, att i fråga om de av mig angivna varuslagen vårt land inte borde gå längre i sina tullsänkningar än vi är skyldiga att göra enligt åtaganden i Kennedyronden. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Herr Jacobsson deklarerade att det är en rent principiell ståndpunkt som han och hans medreservanter har intagit. Det är förståeligt att man kan resonera så, att om vi inte har förhandlat oss till någonting så sänker vi inte tullarna. Men till slut är det våra egna bedömningar som blir avgörande för vad vi anser vara ändamålsenligt. Herr Tistad talade om för oss, att folkpartiet är emot alla nya importavgifter och punktskatter. Jag har några gånger under denna riksdag funderat över varför det inte från folkpartiet har kommit några motioner om skattehöjningar, så abt vi kunnat ta bort dessa punktskatter. Jag har sagt till några l1edamöter från folkpartiet att jag hade varit beredd att resonera om det, om de hade föreslagit skattehöjningar. Men det har inte kommit några sådana förslag. Då är väl deklarationerna om att man vidhåller sin tidigare ståndpunkt tämligen onödiga. Det är ingen som tycker att punktskatterna i och för sig är tillfredsställande. Han sade också att vi inte bör införa nya importavgifter — de diskriminerar importen och kan även bryta våra internationella avtal. Jag tror inte att resultatet av någotdera av de förslag vi lagt fram blir något sådant. När våra grannländer Norge och Danmark har tillämpat motsvarande system utan olägenheter, utan att det har anspelats på att de bryter sina avtal, kan också vi göra det, så långt jag förstår. Herr Tistad har heller inte övertygat utskottet om att hans metod är ändamålsenlig, utan flertalet utskottsledamöter har biträtt Kungl. Maj:ts förslag. Jag yrkar bifall till utskottets betänkande. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden från och med den 24 maj 1968 till vårsessionens slut för deltagande i FN:s generalförsamlings fortsatta tjugoandra ordinarie möte.

Herr talman! Herr Möller har bett mig lämna en redogörelse för och bedömning av resultatet av förhandlingarna vid Förenta Nationernas världshandelskonferens, UNCTAD II, i New Delhi. Jag vill svara följande. Jag har fortlöpande lämnat ett relativt omfattande informationsmaterial till riksdagsgruppernas kanslier om konferensen och dess förlopp. Jag anser mig därför som svar på interpellationen kunna nöja mig med en sammanfattande redogörelse. Jag vill i detta sammanhang också nämna att från handelsdepartementet kommer att i tryckt form ges ut en översiktlig redogörelse för konferensen och dess resultat. På råvaruområdet nåddes i New Delhi enighet om ett aktionsprogram. Man be slöt sålunda inkalla en sockerkonferens till den 17 april i år i syfte att få till stånd ett sockeravtal före utgången av året. Den internationella kakaokonferensen väntas bli sammankallad i sommar i avsikt att få till stånd ett prisstabiliserande råvaruavtal även för denna vara. För vissa andra råvaror förutser man konsultationer och studier för att komma fram till lämpliga lösningar. Frågan om avveckling av handelshinder för råvaror liksom de problem som är förknippade med den konkurrens vissa u-landsråvaror har att möta från syntetvaror och andra ersättningsprodukter kommer att fortsättningsvis diskuteras i UNCTAD:s permanenta organ. Detta gäller också frågan om finansiering av buffertlager. Förslaget att ge u-landsexporten en förmånsbehandling på industriländernas marknader genom ett preferenssystem var en av huvudfrågorna. Trots att enighet rådde i fråga om vissa huvudelement i ett sådant system, lyckades man inte enas om utformningen. Konferensen beslöt uttala sig för att ett ömsesidigt acceptabelt preferenssystem skulle införas snarast möjligt. En kommitté tillsattes för de nödvändiga konsultationerna. Den kommer att sammanträda första gången i november i år. Målet är att fastställa detaljerna för ett preferenssystem under år 1969. Många länder uttryckte förhoppningen att ett preferensarrangemang skall träda i kraft i början av år 1970. Allmän enighet rådde om att större ansträngningar måste göras på marknadsföringsområdet och att det var angeläget att i-länderna och de internationella organisationerna hjälper u-länderna i deras exportansträngningar. Fortsatta diskussioner kommer att äga rum inom UNCTAD i dessa frågor liksom beträffande avvecklingen av handelshinder för färdigvaror och halvfabrikat. rörde sig huvudsakligen kring problem såsom biståndsmålet, biståndsvillkor och supplementär finansiering. Resultatet av diskussionerna sammanfattades i form av ett gemensamt uttalande. I detta konstateras beträffande målsättningen för biståndsvolymen bl.a. att varje i-land skall sträva efter att ge uländerna finansiella resurser, som Åårligen uppgår till 1 proc. av bruttonationalprodukten. Tre i-länder, Frankrike, Nederländerna och Sverige, förklarade att de kunde acceptera u-ländernas krav att målsättningen uppnås år 1972. Vårt mål att nå en u-hjälp som uppgår till 1 proc. av bruttonationalprodukten 1974/75 bygger på en definition som bara tar med de statliga insatserna. Enligt det beräkningssätt UNCTAD använder uppnår vi målet under de första två åren av 1970-talet. I vad avser biståndsvillkoren konstaterades att dessa i allmänhet är för hårda och att man skall sträva efter att mjuka upp dem. Finansiellt bistånd skall i princip vara obundet. I fråga om supplementär finansiering skall arbetet fortsätta i syfte att lösa utestående problem. Den expertgrupp som redan före konferensen sysslade med frågan skall avlägga rapport till handelsoch utvecklingsstyrelsen snarast möjligt men senast till dess nionde session år 1969. solutioner. Bl. a. bekräftades önskvärdheten av en :konsultationsordning mellan å ena sidan linjekonferenser och å andra sidan sjöbefraktarråd. En resolution betonar vikten av hamnförbättringar, och medlemsstaterna uppmanas att välvilligt överväga framställningar om bistånd på detta område på så gynnsamma villkor som möjligt. I länderna rekommenderas vidare att välvilligt överväga finansiellt bistånd för att bygga upp handelsflottor i u-länderna. Västländerna och öststaterna uttalade sin beredvillighet att genom han delspolitiskt, finansiellt eller tekniskt bistånd bistå u-länderna i deras inbördes ekonomiska samarbetssträvanden. Konferensens omedelbara resultat är naturligtvis mycket begränsade om man ser dem mot bakgrund av u-ländernas konkreta och omedelbara behov och de önskemål som förs fram i Algerstadgan. I detta sammanhang vill jag erinra om att den svenska delegationens instruktioner i hög grad tillmötesgick de krav som framställts i Algerstadgan. På många områden ger överenskommelserna i New Delhi emellertid möjligheter till fortsatta framsteg. Aktionsprogrammet på råvaruområdet kan få betydelse bl.a. då det gäller att initiera nya råvaruavtal. På preferensområdet synes en lösning ligga i blickfältet. Ytterligare förarbete erfordras emellertid innan man når fram till en praktisk tilllämpning. Ytterligare framsteg borde kunna göras exempelvis i frågan om supplementär finansiering. På finansområdet är det av stor betydelse att man allmänt accepterat att 1 proc.-målet bör baseras på bruttonationalprodukten till marknadspris. Detta innebär för flertalet iländer en volymökning av målsättningen på i genomsnitt 25 proc. Ett viktigt skäl till det begränsade resultatet är det ekonomiska-finansiella läget i vissa större industriländer. Situationen var inte ägnad att öka dessa länders möjlighet och vilja att ikläda sig långtgående åtaganden. Genom sin storlek blev konferensen mycket tungrodd. Långt över hundra nationer deltog med upp emot 2000 delegater. De flesta av delegationerna presenterade sin huvudinställning i anföranden i plenarförsamlingen. I många fall återkom de också i kommittéerna. Det var självfallet mycket tidskrävande, liksom samordningsdiskussionerna inom och mellan de olika ländergrupperna. Det kan nämnas att vid ett tillfälle över hundra arbetsgrupper av olika slag var i verksamhet. Den omfattande dagordningen utgjorde också en belastning. En begränsning till ett mindre antal områden, på vilka möjligheter till konkreta resultat kunde bedömas föreligga, skulle ha tvingat de deltagande länderna till mer direkta förhandlingar. Dessa förhållanden aktualiserar frågan om UNCTAD:s framtida arbetsformer. Den kommer också att behandlas vid nästa sammanträde med styrelsen. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att genom UNCTAD och andra organisationer aktivt sträva efter konkreta lösningar på u-ländernas problem. Under den närmaste tiden kommer Sverige att vara företrätt i UNCTAD:s styrelse och kommer att försöka bli representerat i samtliga huvudkommittéer. Vi skulle därigenom få möjlighet att göra en fortsatt insats i dessa betydelsefulla frågor. Sammanfattningsvis, herr talman, kan sägas att resultatet av den andra världshandelskonferensen var magert även om vissa framsteg gjordes. Vi rör oss visserligen i rätt riktning. Flera av de större frågorna har fallit framåt. Men de är ännu inte klara att föras ut i verkligheten. Framstegstakten är för långsam. Vi står ändå inför problem som inom något eller några årtionden kan bli avgörande för hela mänskligheten.

Herr talman! Jag ber att få uttala mitt tack till handelsminister Lange för hans svar på min interpellation. Hans hedömning av UNCTAD II verkar realistisk och måttfull. Statsrådet Lange säger att några omedelbara konkreta resultat inte nåddes men att vissa framsteg noterades samt att möjligheter har uppstått för fortsatta framsteg. Flera större frågor har fallit framåt, säger statsrådet. Jag hoppas att han då lägger betoningen på »framåt» och inte på »fallit». Andra bedömare har visat mycket större pessimism. UNCTAD:s generalsekreterare Paul Prebisch besökte nyligen Sverige och han dolde då inte sin besvikelse. Ordföranden i U-gruppen »de 77» brasilianaren de Silveira har rentav talat om ett fiasko i New Delhi. Anlägger man ett kort perspektiv kan man med fog tala om ett misslyckande, men man kan på längre sikt hoppas att även UNCTAD II skall vara av värde och leda framåt. Den bör ha bidragit till ökad förståelse och insikt bland industriländerna om u-ländernas problem, deras svårigheter och önskemål när det gäller världshandeln. Klart är att konferensen inte tillnärmelsevis motsvarade u-ländernas förväntningar. De var högt spända, som framgår av den ambitiösa Algerstadgan. Mer än något tidigare dokument gav denna ett samlat uttryck för uvärldens krav på i-länderna i handelspolitiskt avseende. Algerstadgan kan delvis tyckas överambitiös, och det hade sina risker att i så hög grad som skedde söka göra stadgan till förhandlingsgrundval i New Delhi. Men Algerstadgan kommer att leva vidare med sina krav och önskemål, och industriländerna kommer gång på gång att möta dem i debatten om världshandelns villkor och förutsättningar. Sverige har intagit en klart positiv hållning till Algerstadgan, dess anda och innehåll. Den svenska delegationens direktiv inför UNCTAD II var mycket generösa. Sällan eller aldrig har väl en regeringsdelegation haft så generösa, så positiva direktiv i ett sådant sammanhang. Sverige kommer också att ligga i främsta ledet bland västländerna när det gäller att söka verka pådrivande för att möta u-länderna och tillmötesgå deras önskemål. När generalsekreterare Raul Prebisch för ett par veckor sedan besökte Sverige prisade han också Sveriges insats i New Delhi och påpekade att vårt land kan göra långt större insatser för u-länderna än som motsvaras av vår andel i världsekonomin. Inte minst inför morgondagens riksdagsdebatt om biståndet är det av vikt att kunna konstatera denna positiva svenska attityd till Algerstadgan och de problem som den aktualiserar. UNCTAD II hölls vid en tidpunkt då många omständigheter motverkade gynnsamma resultat. Statsrådet Lange har erinrat om några. Vissa huvudländer i den västliga världen, främst USA och England, hade akuta bekymmer med sin betalningsbalans. Deras valutor var utsatta för stora påfrestningar. Osäkerhet rådde om huruvida det monetära mötet i Stockholm skulle kunna lugna och stabilisera läget. Under senare år har industriländernas totala bistånd stagnerat och en del länder har rent av minskat sin insats. Men först och sist måste man konstatera att den politiska viljan i industriländerna inte är tillräcklig för att göra en verkligt stor och avgörande hjälpinsats för u-länderna. Särskilt svag är viljan när det gäller att låta biståndet gå i de multilaterala kanalerna och i obunden form. Därvidlag har Sverige en viktig propagandauppgift i den västliga världen att fullgöra tillsammans med andra likasinnade länder. Men man måste också ställa frågan om sådana mammutkonferenser som UNCTAD II är lämpliga som arbetsform. Statsrådet Langes svar visar i denna del en klar och befogad skepsis. Han säger att konferensen med sina 2000 deltagare var mycket tungrodd, att dagordningens omfattning var en belastning, att man hade alltför långa allmänna debatter etc. Denna kritik är säkert på sin plats. I själva verket berör den en kardinalpunkt i UNCTAD:s arbete. Dess arbetsformer kräver en inträngande debatt. I New Delhi hölls närmare 1000 kommittémöten med ett hundratal kommittéer och grupper. I den allmänna debatten hölls mer än 125 långa anföranden av delegationscheferna, och ofta upprepades de senare i utskottet. Man kan väl inte helt undvika sådana mammutkonferenser i framtiden, men Sverige bör i UNCTAD:s styrelse och i övrigt inom hela »FN-familjen» — där dessa frågor berörs — energiskt söka främja andra och mindre uppsvällda arbetsformer. Det verkar opraktiskt att söka angripa och lösa alla dessa problem samtidigt, och det måste vara bättre att angripa dem avgränsat i mindre form och med största möjliga konkretion. Låt mig tolka statsrådet Langes svar så att Sverige kommer att anstränga sig alldeles särskilt härvid för att ge UNCTAD:s arbete en effektivare inriktning till form och innehåll. Jag tror att detta är angeläget. Ingen av de mera avgörande delfrågorna fick sin lösning i New Delhi. I bästa fall nåddes principiell enighet, men de flesta problemen lämnades öppna och hänsköts till fortsatt behandling. Bland de positiva inslagen var enigheten om aktionsprogram på råvaruområdet, där spår redan har börjat avsätta sig genom de förhandlingar som kommit i gång om ett sockeravtal. Av särskild vikt var den principiella enighet som nåddes om att snarast upprätta ett preferenssystem. Det gällde en kärnfråga vid konferensen, ett av u-ländernas huvudkrav. Det är möjligt att u-länderna överbetonar betydelsen av ett preferenssystem. De färdigvaror och halvfabrikat som skulle beröras av ett preferenssystem är en mycket ringa del av u-ländernas export. Svårigheterna för deras varor att, även med ett preferenssystem, framgångsrikt konkurrera med industriländernas egna utvecklade och sofistikerade produkter skall heller inte underskattas. Men som en del i den allmänna handelspolitiken visavi u-länderna bör även handelspreferenser ha sitt värde. Att vissa stora industriländer, som förr motsatt sig ett sådant system, i New Delhi förklarade sig redo att i princip godta detta är i och för sig lovande. Låt mig i anslutning till detta göra en kommentar av annan karaktär. Vi ser i dag här ute på riksdagshusplanen ett antal ungdomar som har slagit läger, vilka övernattar och fastar för att driva fram en större, snabbare svensk insats för u-länderna. Detta är ett positivt, tilltalande utslag av intresse och engagemang för de fattiga länderna. En del av de praktiska krav som därvid ställs är dess värre ganska olämpliga, och det gäller särskilt huvudkravet att proposition 101 om Sveriges bistånd i morgon skulle bordläggas. Det skulle bara betyda att anslag för en halv miljard åt u-hjälpen inte kom med i budgeten. Ett annat krav har direkt anknytning till vår debatt om UNCTAD. Jag vill fråga statsrådet Lange om han anser det möjligt och praktiskt lämpligt att, utan att avvakta tillkomsten av ett eventuellt internationelit system av handelspreferenser, Sverige skulle överväga att ensamt införa sådana i vår handel med u-länderna. Inte heller den supplementära finansieringen kunde föras i hamn. Tanken härpå väcktes vid första UNCTAD 1964 av Sverige och England. Den har sedan utretts och prövats ingående. Den fördes nu ännu ett steg vidare genom att expertgruppen skall forsätta bearbetningen och rapportera nästa år. Men framtiden ter sig onekligen oviss för den supplementära finansieringen. Den skulle kosta mycket pengar — närmare ett par miljarder kronor — och är tekniskt komplicerat att genomföra. Ännu har vissa industriländer en kylig eller rent av helt avvisande inställning till projektet. Även åtskilliga u-länder är kallsinniga mot tanken på en supplementär finansiering. Frågan har tydligen ännu mycket lång väg att vandra innan den kan avgöras. De ledande industriländerna har inte nu varit redo att åta sig de kostnader och åtaganden som den supplementära finansieringen skulle innebära. Desto mer glädjande är att industriländerna i annat sammanhang enats om att öka biståndet genom Internationella utvecklingsfonden, IDA. Denna fond är måhända det allra bästa medlet för att kanalisera generös multilateral hjälp till u-länderna. Enighet har nyligen vunnits om ett nytt stort bidrag med 1,2 miljard dollar för den närmaste treårsperioden. Detta är otvivelaktig ett av de mest positiva inslagen för u-hjälp under senare år. Riksdagen får tillfälle att diskutera mera därom i morgon. Klart positiv var också enigheten i New Delhi att göra bruttonationalprodukten till mätare för biståndets omfattning i stället för nettoprodukten. Det innebär en väsentlig höjning av biståndsmålet. Sverige var i New Delhi ett av de tre industriländer — vid sidan av Frankrike och Nederländerna — som band sig för att nå enprocentmålet vid ett visst årtal, nämligen i början av 1970 talet, troligen år 1972, såsom detta mål definieras av UNCTAD. Biståndsmålet innebär att tre fjärdedelar av biståndet skall vara offentligt finansiellt stöd, medan resten förutsätts vara bistånd från privata eller övriga icke-statliga källor. Den förklaring den svenska delegationen gav vid UNCTAD II om biståndsmålet och tidtabellen var bindande. Den är i linje med den långsiktsplan som regeringen lagt fram om u-hjälpen och som behandlas av riksdagen i morgon. Såvitt jag har sett, har deklarationen hälsats med stor tillfredsställelse av uländerna vid konferensen i New Delhi. Jag förutsätter att Sverige på allt sätt söker stimulera andra industriländer att följa efter och sätta upp liknande fasta åtaganden och tidtabeller för sitt bistånd. UNCTAD II födde icke den globala utvecklingsstrategi som Raul Prebisch hade hoppats och förordat. Framgången blev bara partiell, och åtskilliga misslyckanden måste noteras. Det behöver dock inte stämma till pessimism och handlingsoförmåga. Tvärtom. Vetskapen om de fattiga folkens läge, problem och omätbara behov har fördjupats genom UNCTAD II. Det bör bidra till ökad aktivitet, där Sverige och andra rika länder satsar på ett målmedvetet, generöst och stadigt växande bistånd för att hjälpa de fattiga folken att utveckla sina samhällen och förbättra sina livsvillkor. Med alla sina besvikelser bör UNCTAD II dock ha gett nyttiga erfarenheter och impulser i detta mödosamma och långsiktiga arbete. Jag ber, herr talman, att än en gång få rikta mitt tack till handelsminister Lange för svaret.
Herr talman! Jag har inte begärt ordet därför att jag har något att anmärka mot vad interpellanten anförde. Jag tror mig tvärt om kunna konstatera att vi är så överens som två ledamöter av denna kammare kan vara. Nej, jag begärde ordet för att besvara en fråga som herr Möller framställde, nämligen. om det var tänkbart att Sverige unilateralt — om jag förstod honom rätt — skulle införa ett preferenssystem som vi arbetat för både under förberedelserna för UNCTAD-konferensen och under själva konferensen. Denna fråga har mer än en sida. Låt mig bara först erinra om att Sverige har mycket låga tullar och endast få importregleringar kvar. Vi utgör den mest köpstarka marknaden i Europa på grund av vår höga genomsnittliga inkomstnivå. Vi erbjuder därför, trots att vi är ett land med bara 8 miljoner människor, en intressant marknad också för u-ländernas färdigvaror. De möter få hinder här. Det är egentligen endast på två områden, som preferenser för vår del skulle kunna ge någon ökad stimulans för u-ländernas export av färdigvaror till den svenska marknaden, nämligen när det gäller textilvaror och lädervaror. I övrigt har Sverige en så öppen tullmarknad som över huvud taget något land bland industriländerna, t.o.m. med lägre tullmurar än i de flesta länder. Men på de områden som jag nyss nämnde och som möjligen skulle vara av visst intresse för u-länderna skulle vi få betydande omställningssvårigheter. Vi vet redan att det svenska näringslivet undergår en hastig omdaning. Vi bevittnar hur textilindustrins volym minskar samt hur de anställda permitteras och blir friställda. Vi har redan bekymmer med att skola om de friställda och föra över dem till andra och livkraftiga verksamhetsområden inom industrin. Vi behöver litet tid på oss, och därför tror jag inte att det är praktiskt genomförbart för vår del att ensamma i hela världen införa ett preferenssystem på de områden där det kunde vara av intresse för den traditionella exporten av färdigvaror från u-länderna. Det betyder dock inte att vi kommer att ligga stilla i fortsättningen. Vi har möjligheter att fortsätta ansträngningarna att få till stånd ett universellt preferenssystem. Vi arbetar medvetet på detta i internationella organisationer, såväl i UNCTAD-organen som bland industriländerna i OECD. Jag hoppas att dessa ansträngningar så småningom också skall krönas med framgång. Alltför optimistisk skall man inte vara — jag delar interpellantens uppfattning att det är bättre att vara realistisk — men vi har ändå kommit så långt i utarbetandet av tänkbara system för preferenser av detta slag att vi väl ändå inte är helt chanslösa när det gäller möjligheterna att uppnå ett resultat.

Herr talman! Jag framställde naturligtvis inte min fråga i förväntan om att statsrådet skulle ge något förplik tande svar. ännu mindre har jag möjligheter att framlägga någon deciderad ståndpunkt i dessa mycket invecklade problem. Min tanke var närmast att statsrådet skulle så att säga ventilera den problematik som är förknippad med det krav som nu alltmera börjar framföras i vår debatt, nämligen att vi utan att avvakta ett internationellt preferenssystem skall gå fram ensamma. Statsrådet har ju i sitt svar berört en del av de konkreta problem som därmed skulle kunna uppstå.

Men tills vidare bör vi kanske sikta på att genomföra det internationella system som är under prövning.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har frågat huruvida jag är beredd att innan riksdagen åtskils lämna en redogörelse för vad som på senaste tid förevarit på det handelspolitiska området. Jag hade för ett par dagar sedan tillfälle att i andra kammaren lämna en information om EFTA:s ministerrådsmöte i London i början av denna månad. En utförligare skriftlig redogörelse över detta möte kommer att lämnas kammarens ledamöter innan riksdagen åtskils. Jag avser därtill att överlämna en Översiktlig dokumenta tion om det nordiska statsministermötet i Köpenhamn i april. Därmed torde en väsentlig del av herr Jacobssons önskemål var uppfylld. Jag vill emellertid gärna tillmötesgå interpellantens begäran ytterligare i form av några kommentarer till de händelser som det refereras till i interpellationens motivering. Integrationsfrågan är självfallet fortfarande en av de mest centrala frågorna på det handelspolitiska området. Såväl i Köpenhamn som i London ägnades en betydande del av diskussionerna åt den frågan. Vad som just nu tilldrar sig det största intresset är de överväganden som görs inom EEC för att finna övergångslösningar till dess en utvidgning av Den gemensamma marknaden kan komma till stånd. Statsministermötet i Köpenhamn uttalade de nordiska ländernas intresse för dessa ansträngningar att söka nå interimistiska arrangemang. De nordiska länderna var överens om att tills vidare inte själva ta några nya initiativ utan avvakta de förslag som kan komma fram ur diskussionerna inom Gemenskapen. Köpenhamnsmötet förutsatte att sådana förslag skulle underlätta genomförandet av de nordiska ländernas marknadspolitiska målsättning och att de fördelar som vunnits genom samarbetet i EFTA skulle bevaras. I konsekvens härmed uttalade också mötet att alla EFTA-länder redan från början skulle ha möjlighet att delta i förhandlingar om eventuella arrangemang. EFTA:s ministerrådsmöte i London kom på de väsentliga punkterna till samma slutsatser. Några egna initiativ bör f.n. inte tas. De förslag som kan komma att läggas fram från EEC kommer att prövas i positiv anda. Alla EFTA-länder måste ha möjlighet att redan från början delta i eventuella förhandlingar. Uttalandet från London avslöjar att en viss uppmjukning av den brittiska hållningen har skett. Från att tidigare hårt ha insisterat på att endast förhandlingar om medlemskap kunde godtas är nu britterna beredda att förhandla också om interimistiska lösningar. Man betonar emellertid mycket starkt att sådana arrangemang bör utformas så att de leder till medlemskap. Något konkret förslag till en interimistisk lösning föreligger som bekant inte. Olika lösningar diskuteras. Särskilt det fransk-tyska uppslaget med en form av handelsarrangemang förefaller vara av stort intresse, även om vi ännu inte vet så mycket om dess närmare utformning. En förutsättning för varje interimistiskt arrangemang är givetvis att det kan omfattas av Gemenskapens samtliga medlemmar. Jag hade tillfälle att diskutera dessa och andra europeiska ekonomiska problem vid samtal i Bryssel för några veckor sedan med EEC-kommissionens president Rey och den belgiske utrikesministern Harmel. Jag fann liksom statsrådet Wickman, som besökte EEC-kommissionen några dagar tidigare än jag, att man inom EEC hyser ett positivt intresse för de bidrag som Sverige kan ge till det europeiska integrationsarbetet. Jag kunde också konstatera en ökad förståelse för den svenska neutralitetspolitiken. Vid statsministermötet i Köpenhamn fattades ett betydelsefullt politiskt beslut om en utredning rörande en utvidgning av det nordiska samarbetet inom ramen för såväl EFTA-samarbetet som de vidare integrationssträvandena i Europa.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet och chefen för handelsdepartementet för interpellationssvaret. Det ger vissa sakuppgifter och korta, i och för sig intressanta kommentarer. Om sanningen skall fram tycker jag förstås att svaret var något magert. Jag hoppas att handelsministern inte tar illa upp att jag säger detta. I vilket fall som helst gav svaret knappast någon vägledning om den praktiska innebörden av förhandlingarna på olika frontavsnitt och deras resultat — detta särskilt på ett par punkter som jag strax skall beröra. Det är gott och väl, herr handelsminister, att riksdagen om några dagar får mottaga mer utförliga skriftliga redogörelser, men riksdagen saknar möjligheter att på grundval av dessa redogörelser mera aktivt göra några meningsyttringar rörande det aktuella skeendet på det handelspolitiska området. Jag medger, herr talman, att de tomma bänkarna inte vittnar om något större intresse, men det är ju måndag. Det var på samma sätt i fjol då riksdagen — i motsats till vad fallet var i Danmark och Norge — först i efterhand fick ta ställning till den viktiga frågan om Sveriges förnyade ansökan om anslutning till EEC. Inför de händelser som i dessa dagar utspelar sig i Europa ter sig dock dessa ting diminutiva, och jag skall därför avstå från att närmare gå in därpå. Vad som sker i Europa gör att Europå i dag är centrum för allas vårt intresse. Vi känner att vi utgör en lem av Europa. Vi önskar en europeisk integration och ett europeiskt samarbete. Jag är medveten om att regeringen på senaste tiden visat berömvärd aktivitet för att klarlägga den svenska ståndpunkten i EEC-frågan. Detta har varit en högst angelägen sak, eftersom till följd av den svenska skrivelsens formulering och det muntliga tillägget uppenbarligen varken EEC-kommissionen i Bryssel eller någon annan tidigare riktigt förstått det sibyllinska agerandets dunkla innebörd. Jag har gång efter annan såväl i Europarådet i Strasbourg som annorstädes stött på att det talats om de fyra ansökningsländerna Storbritannien, Danmark, Norge och Irland, medan Sverige regelbundet uteslutits i sammanhanget. Vid ett parlamentariskt möte i Bonn i början av maj talade den brittiske vice utrikesministern lord Chalford gång efter annan på samma sätt om de fyra ansökningsländerna utan att ange Sverige. Om jag inte tar fel förekommer samma klassificering även i Brysselkommissionens båda slutrapporter. Jag vill uttrycka den förhoppningen att den svenska regeringen nu i Bryssel gjort klart att Sverige med sin ansökan åsyftar fullt medlemskap, i den mån detta är förenligt med vår neutralitet. Jag vill understryka detta. När jag säger detta innebär det icke att jag gör mig några överdrivna förväntningar om att vårt land inom de närmaste åren skall uppnå fullt medlemskap. Att jag så starkt tryckt på hithörande ting beror i stället därpå att jag tror att det är en absolut nödvändighet att vårt land, när det gäller de kommande förhandlingarna om inträde, redan från början kommer på samma linje som Storbritannien, Danmark, Norge och Irland och icke behandlas mer eller mindre som en sökande av andra klass, som får sitta längst tid i väntrummet. Så får det givetvis inte vara. Huruvida alla EFTA-länderna kommer att släppas fram till förhandlingsbordet på en gång förefaller dock diskutabelt. Jag noterar med mycket stor tillfredsställelse handelsministerns förklaring att man inom EEC numera hyser ett positivt intresse för de bidrag som Sve rige kan ge till det europeiska integrationsarbetet och att man också hyser förståelse för den svenska neutralitetsståndpunkten. Jag gör det så mycket hellre som jag genom mina begränsade utländska kontakter haft precis samma intryck. Det förefaller som om även Frankrike numera intar en positiv attityd till vårt lands marknadspolitiska strävanden. Västtyskland synes ha varit ett gott stöd när det gällt att vinna Frankrikes förståelse. Jag skulle vilja uttrycka det så att vår neutralitet har fått ett plusvärde, om vi inte själva genom oförnuftigt agerande rubbar förtroendet därför. Att det för vårt lands del måste bli fråga om övergångslösningar har jag klart för mig. Den uppmjukning som uppenbarligen skett i den brittiska ståndpunkten — med rätt eller orätt karakteriserad med orden »allt eller intet> — är i och för sig värdefull. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att de nordiska länderna ständigt utövar ett tryck på britterna. Vårt land kan måhända spela en aktiv roll när det gäller att åstadkomma någon form av Öövergångslösning. Jag delar handelsministerns åsikt att det franska uppslaget med en form av handelsarrangemang är av intresse. Jag avser härmed tre ting: tullsänkningar på industrivaror, teknologiskt samarbete och jordbrukskontingenter till fixa priser. När det gäller våra EEC-strävanden förefaller det mig som om handelsministern har bortsett från vad jag tycker är den enda verkligt konkreta framgång som vunnits, nämligen den överenskommelse som har träffats i Bryssel med herr Colonna om industrisamarbete på expertnivå inom olika industrisektorer.

Beträffande den första frågan om EFTA vet jag inte om jag skall förstå handelsministerns tystnad så att han menar att den nuvarande brittiska regeringen saknar närmare intresse för EFTA. Jag har läst presskommunikén från London av den 10 maj. Den innehåller tre huvudpunkter för ett intensifierat samarbete, men man skall kanske inte vänta sig för mycket av det. Jag har uppfattat det som ganska signifikativt att vid flera debatter i integrationsfrågan som jag hört i Strasbourg de engelska regeringsdelegaterna inte med ett ord berört EFTA:s existens. EFTA-sekretariatet har inte heller visat någon större aktivitet — snarare motsatsen.

Som handelskammarman, placerad i Malmö, hyser jag av naturliga skäl positivt intresse för tullunionsfrågan. Vi på den skånska sidan av Öresund känner ju inga gränser mot Danmark. Jag är rädd för att den nuvarande tekniska lösningen för EFTA med ett frihandelsområde och skilda yttre tullmurar i längden kommer att visa sig förenad med vissa praktiska olägenheter. Det krävs någon form av harmonisering och att vissa hål täpps igen. Jag är medveten om att entusiasmen för den nordiska tullunionstanken inte är så stor i Norge, åtminstone inte på alla håll, och att de tongivande näringslivsorganisationerna i Danmark, Industrirådet och Grosserersocietetets kommit té, ställt sig skeptiska för att inte säga avvisande. Jag har också anledning att tro att våra egna jordbrukare har vissa invändningar att komma med. Jag hoppas emellertid att köpenhamnsmötets lovande nordiska ansats skall utan onödig tidsutdräkt kunna omsättas i konkreta politiska beslut över ett så vidsträckt fält som möjligt. Till sist vill jag ställa en liten fråga: Kommer de tänkbara övergångslösningarna i förhållande till EEC att låta sig förenas med de nordiska planerna? Eller utgör dessa senare endast ett alternativ för det fall att några EEC-arrangemang icke skulle komma till stånd? Jag tackar än en gång handelsministern för svaret.

Att frågan om det nordiska samarbetet kom att aktualiseras berodde på att man från dansk sida var bekymrad över att vår väntan skulle bli så lång, och därför borde man enligt dansk uppfattning kunna vinna en del fördelar av att intensifiera samarbetet mellan våra länder. Jag talade inte, det erkänner jag, här särskilt konkret om vad det samarbetet inrymde. Jag trodde uppriktigt sagt att det framgår av informationer i pressen och andra massmedia efter köpenhamnsmötet. Men det finns ett skäl till. Jag vill minnas att dessa frågor berördes i riksdagens handelsoch utrikes politiska debatt den 21 mars i år, och därför tog jag inte upp det nu. Det är även ett par andra reflexioner som jag inte kan undgå att göra i anledning av herr Jacobssons anförande. Han var bekymrad över kategoriklyvningen mellan de EFTA-länder som anmält intresse av att få förhandlingar med Gemenskapen. Det är fråga om fyra länder. Man tar med Irland också, och sedan kommer Sverige. Han ansåg att detta var mycket olyckligt. Ja, om det gäller frågan om formerna för vårt framtida deltagande i den stora Jlösningen, tycker jag att kategoriklyvningen är alldeles naturlig. Vi har inte ansökt om medlemskap. Vi har sagt att vi inte utesluter att den formen för vår del kan vara förenlig med vår neutralitetspolitik. Det har vi sagt och det har vi vidhållit. Men det är självklart att neutralitetspolitiken som vi bedömer den kanske inte utgör ett hinder. Det är dock också ganska klart att man inom Gemenskapen är osäker på huruvida inte just vår neutralitet kan vara ett hinder för ett medlemskap. Jag fick detta ganska klart för mig när jag besökte kommissionens ordförande och framför allt när jag, som jag omnämnde i mitt anförande, talade med den belgiske utrikesministern. Det är möjligt att det går, sade man, men vi är inte säkra på det. Det förelåg sålunda inte på någotdera hållet någon tveksamhet om vad vår ansökan avsåg. Däremot ställde man sig alltjämt en smula tveksam till om det skulle gå för ett land att fortsätta sin neutralitetspolitik och ändå kunna uppträda som medlem i Gemenskapen. Jag skall inte utveckla detta vidare här utan vill bara säga att avtalet med EEC inte innehåller någon uppsägningsparagraf. Jag har svårt att föreställa mig att ett tillgodoseende av de tre neutralitetskraven, som ingen bär i riksdagen har haft något emot, skall kunna tillgodoses utan att vi får en uppsägningsparagraf. Slutsatsen av vad jag här velat säga blir bara att kategoriklyvningen när det gäller ansökningarna för deltagande i den stora lösningen är rätt naturlig. Helt annorlunda förhåller det sig om man försöker att upprätthålla en åtskillnad mellan länderna på grund av att vissa länder i EFTA är neutrala, andra icke när det gäller temporära handelsarrangemang. Vi försökte att klargöra att det vore en orimlighet att säga: Om detta skall vi först förhandla med England och de andra staterna. Sedan får vi se vad vi kan göra åt de övriga. Detta har ingenting med neutralitetspolitiken att göra. Med samma rätt skulle man kunnat säga: »Vi kan inte låta Sverige förhandla i Kennedyrundan, ty Sverige är neutralt.> Det är en helt orimlig ståndpunkt. Att den ändå kommit till synes beror på — vilket herr Gösta Jacobsson, skarpsinnig som han är, säkerligen också upptäckt — att det funnits ett behov dels från engelsk sida, dels och framför allt hos vissa medlemmar inom EEC att låta ett sådant arrangemang framstå som ett klart på förhand uttalat led i utvidgningen av Gemenskapen. Därför har man sagt att »det är de länder som söker medlemskap som vi tänker på nu» — en ståndpunkt som Frankrike uttryckligen har sagt sig inte dela och som man även från tyskt regeringshåll ansett vara ganska orimlig. Det finns alltså en viss åtskillnad. Vi har våra problem när det gäller den stora lösningen, om vilken vi inte vet när den kommer. Ingen kan i dag säga när förhandlingar kan komma till stånd. Under mellantiden har vi därför ett starkt intresse — jag är glad att herr Gösta Jacobsson också ansåg det — att komma fram till något som gör tillvaron mer dräglig, något slag av handelsarrangemang; vad det kan bli vet vi inte ännu, och i dag är väl situationen sådan att man inte ens kan vänta en snabb invit till en diskussion om sådana mer temporära övergångslösningar. Jag behöver bara hänvisa till den allra senas te utvecklingen i Frankrike för att alla skall förstå att den måste påverka även EEC-processen. Herr Gösta Jacobsson frågade om ingenting har gjorts för att intensifiera samarbetet i EFTA. Ett nordiskt förslag härom diskuterades och tillmötesgicks i huvudsak vid ministermötet i London. Men jag erkänner att man inte kan vänta sig särskilt påtagliga resultat. Det är fråga om någon ökad snabbhet i utredningarna. Vi hoppas kunna mera effektivt t.ex. ta itu med icke blott tariffera handelshinder utan även andra ting som EFTA redan sysslat med. Herr Jacobsson anmärkte slutligen också på att ingenting sades om det industrisamarbete som det yppades ett ömsesidigt intresse för vid samtalen mellan statsrådet Wickman och herr Colonna, en medlem av kommissionen. Jag tycker också det är glädjande, och det hade jag ju kunnat säga. Men någonting alldeles nytt är det inte. Vi har slutit en överenskommelse med Koloch stålunionen för att möjliggöra just ett sådant samarbete. Det har pågått några år. Erfarenheterna har varit goda fastän resultaten har varit begränsade. Jag vill också säga att på Euratoms område har sedan länge sådana kontakter hållits mellan atomenergiarbetet i kommissionen, i EEC och den verksamhet som bedrivs här hemma. även här har samarbete skett, och vi har dragit nytta av det, så något alldeles nytt är det inte som man här kom överens om. Det är viktigt nog ändå att man fått bygga ut samarbetet till nya fält.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den förda debatten mer än i ett par detaljer. Jag tycker mig observera att statsrådet Lange vill understryka resonemanget om att det inte skulle vara något alternativ till den verkliga Gemensamma marknaden att skapa detta nordiska EEC. Det uttalandet är jag förhållandevis tillfredsställd över, ty jag måste nog ändå säga, att jordbruket är oroligt på den här punkten, som ju gäller de eventuella överenskommelser som göres på den nordiska gemensamma marknaden. Det sades ju den 22—23 april vid Köpenhamnsmötet att man skulle försöka utforma samarbetet så att en rimlig balans mellan fördelar och nackdelar kunde uppnås, för varje land. Det är på den punkten jag skulle vilja fråga, huruvida det har dragits upp någon handlingslinje, varefter t.ex. en gemensam nordisk marknad skall inrättas på jordbrukets område. Jag frågar därför att jag vet att det är ett vitalt spörsmål inte minst för Danmark. Visserligen har under de senaste decennierna skett en förändring i Danmarks produktion i dess helhet, men fortfarande är dock 40 procent av den totala exporten från Danmark jordbruksprodukter. I det sammanhanget skulle jag också vilja påpeka, att såväl prissystem som vissa andra betingelser är mycket olika när det gäller danskt och svenskt jordbruk. Danskarna har uppbyggt sitt prissystem efter den s.k. lågprislinjen och vi i den övriga Norden efter högprislinjen. Vi exporterar t.ex. i dag spannmål till Danmark till ett mycket lågt världsmarknadspris, och det är alldeles givet att detta innebär gynnsammare produktionsbetingelser för danskarna när de sedan vill sända sin animalieproduktion tillbaka till oss. Vidare baserar danskarna denna sin animalieproduktion på import av mycket billiga transoceana fodermedel. Detta är ju ett helt annat system än vad vårt jordbruk har, eftersom vi i stället gått in för en strukturrationalisering med en produktionsbegränsning. Det är ju dagens hårda verklighet för svenskt jordbruk, att vi måste inrätta oss för att på en viss procentuell bas garantera försörjningen åt det svenska folkhushållet. Det är alltså den linjen vi har fastslagit för framtiden. Skulle den danska animalieexporten till oss i framtiden baseras på dessa billiga fodermedel och på deras helt annorlunda utformade prissystem, så är det givet att vi får ganska besvärliga förhållanden. Liksom jag gjorde i början av mitt anförande vill jag än en gång uttrycka min tillfredsställelse över att herr statsrådet inte ansåg att detta skulle bli något alternativ. Jag kan nämligen aldrig tro, att en avlastning av Danmarks exportbekymmer på oss kan bli så att säga ett alternativ för Norden till EEC. Denna nordiska marknad kan med andra ord helt enkelt inte bli ett godtagbart alternativ till en eventuell anslutning till EEC.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för de förtydligande uppgifterna. När det gäller slutmålet i själva EEC frågan tror jag inte att det är så stor skillnad mellan herr Langes och mina åsikter. Men jag vidhåller mina betänkligheter beträffande den s.k. kategoriklyvningen av ansökningsländerna. Jag avser då inte den kategoriklyvning, som betingas av den svenska neutraliteten, utan det är den kategoriklyvning som uppstått till följd av ansökningsformen som jag har anmärkt på. Men jag hoppas att det problemet genom de förhandlingar som ägt rum i Bryssel med herrar Lange och Wickman nu är ur världen.
Herr talman! Jag har inte mycket att säga till herr Gösta Jacobsson. Möjligen skulle jag kunna säga, att ett sätt att säkert undvika kategoriklyvningen är att helt underlåta att tala om den svenska neutraliteten. Men det hoppas jag att herr Jacobsson inte vill att vi Ang. handelspolitiken skall göra — i varje fall vill inte jag det. Jag skall bara säga några ord till herr Thorsten Larsson. I de utredningar som nu görs beträffande möjligheterna att intensifiera det nordiska samarbetet behandlas vid sidan av industrin också jordbruket — det är riktigt. Herr Thorsten Larsson sade att den nordiska marknaden för jordbruksprodukter aldrig kan ersätta en större kontinental marknad. Jag kan trösta herr Larsson med att våra danska vänner också inser detta. De räknar inte med att de genom kompensation inom de övriga nordiska länderna skall kunna lösa det danska exportproblemet. Vad önskar de då? Ja, de övriga nordiska länderna importerar ju livsmedel, vilket danskarna själva inte gör. Vi gör det t.ex. Vår målsättning är som bekant inte en hundraprocentig självförsörjningsgrad, utan vi ser fram emot en viss reduktion av den svenska jordbruksproduktionens volym. Därmed bör det kunna uppstå ökade möjligheter för import utifrån. Danskarna vill då undersöka om de inte kan få vissa preferenser på den svenska marknaden när det gäller den import som under alla omständigheter blir nödvändig för oss. De har andra önskemål. De har sagt att de gärna skulle se, att vårt samarbete skall syfta till en gemensam jordbrukspolitik. Så långt har man ännu inte varit beredd att gå i Norge. Vi var från svensk sida inte särskilt oroade av den aspekten, ty detta innebär en gemensam jordbrukspolitik, som i sina grunddrag överensstämmer med den jordbrukspolitik som håller på att byggas upp inom Gemenskapen. Då kommer inte de danska fodersädspriserna, såsom herr Thorsten Larsson fruktade, att medföra lågprisimport av kött m.m. Vi får en gemensam prisnivå, om vi skulle lyckas med den saken. Det är omöjligt att nu säga vad det kan bli för resultat av utredningar som skall igångsättas efter den 1 juli. Mycket mer än de allmänna riktlinjer, för vilka utförligt redogjorts i pressen, kan jag för närvarande inte berika diskussionen med. Det är klart att vi kan få påta oss vissa uppoffringar. Vårt intresse i och för sig för en harmonisering av tullarna på industriområdet är numera, efter Kennedyrundan, mycket begränsat. Det medför vissa problem även för oss.

Om man på kort sikt lägger samman debet och kredit tror jag inte att jämvikten kommer att vara klar. Vi kommer tvärtom på kort sikt förmodligen att förlora något på ett sådant nordiskt samarbete.

Det kan vara någonting som vi, om vi lägger det i vågskålen, finner att vi bör betala ett visst pris för.

Herr talman! Herr Pettersson har frågat om jag anser att den nuvarande hälsovårdsupplysningen är av tillräcklig omfattning och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om jag i annat fall avser att vidta åtgärder för att åstadkomma en vidgad och intensifierad samordnad hälsovårdsupplysning. har fastställts av riksdagen. Anslaget för innevarande budgetår uppgår = till 900 000 kronor. För nästa budgetår har riksdagen på förslag i 1968 års statsverksproposition anvisat 1100 000 kronor för ändamålet. Några motioner med begäran om ytterligare höjning av anslaget har inte väckts. Fördelningen av de anvisade medlen för hälsovårdsupplysning på olika områden fastställs av Kungl. Maj:t efter förslag från socialstyrelsen. Till styrelsen är knuten en hälsovårdsupplysningsdelegation med representanter för olika myndigheter och organisationer. Delegationen samordnar informationen och anordnar också konferenser. Det samarbete på regionplanet som interpellanten föreslår har redan påbörjats. I de flesta länen har bildats samarbetskommittéer för hälsovårdsupplysning under ordförandeskap av länsläkarna. Motsvarande kommittéer på det primärkommunala planet har också bildats i vissa län. Hälsovårdsupplysningsdelegationens mål är att kommittéer för hälsovårdsupplysning bildas inom varje kommun. I dessa kommittéer bör provinsialläkare, distriktsköterska och representanter för olika myndigheter och organisationer ingå. För nästa budgetår kommer socialstyrelsen att bl.a. inrikta sig på en fortsatt utbyggnad av den regionala verksamheten. Styrelsen avser att bedriva hälsovårdsupplysningen i nära samarbete med massmedia. Centralförbundet för nykterhetsundervisning bedriver med statsbidrag upplysningsverksamhet i alkoholoch narkotikafrågan med speciell inriktning på ungdom, ungdomsledare och lärare. För upplysning om tobakens skadeverkningar har socialstyrelsen en arbetsgrupp, som fördelar anslag, låter framställa informationsmaterial och anordnar kurser och konferenser. Jag är helt överens med herr Pettersson om att behovet av hälsovårdsupplysning är stort och angeläget. Flera av Om ökad hälsoupplysning de åtgärder herr Pettersson föreslår har redan påbörjats, och inom socialstyrelsen arbetar man på att så långt som möjligt samordna den upplysningsverksamhet som förekommer inom olika områden. Jag anser att arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för de av riksdagen anvisade medlen.